Fru talman! Hans Hoff har frågat mig om jag avser att ta några initiativ på lagstiftningsområdet för att tydliggöra att det inte är försäkringsmässigt motiverat att personer med betalningsanmärkningar får en högre försäkringspremie eller om jag i övrigt avser att vidta några åtgärder med anledning av att försäkringsbolagen, enligt Hans Hoffs mening, fäster så stor vikt vid betalningsanmärkningar vid fastställandet av försäkringspremierna. En liknande fråga har besvarats i en interpellationsdebatt den 19 november 2007 av justitieminister Beatrice Ask. Jag har också besvarat en motsvarande fråga från Hans Hoff den 13 februari 2008. Det är exakt ett år sedan. Frågan är fortfarande aktuell. Försäkringsbolagens verksamhet ska bedrivas enligt god försäkringsstandard. I detta begrepp ligger bland annat att försäkringstagarnas intressen vid premiesättning inte åsidosätts på ett otillbörligt sätt. Faktorer som inte påverkar risken ska heller inte ingå i riskbedömningen, utan premien ska återspegla den risk som försäkringsbolaget tar för varje kund. Det är Finansinspektionen som utövar tillsyn över försäkringsbolagen och förfogar över ett brett register av ingripandemöjligheter mot de försäkringsbolag som inte lever upp till gällande regelverk. Vi har i dag en lagstadgad rätt till försäkring för konsumenter. Ett försäkringsbolag får inte vägra någon att teckna en försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten. Enskilda konsumenter kan med stöd av denna rätt väcka talan mot försäkringsbolaget om de har vägrats försäkring utan fullgoda skäl eller om de erbjudits försäkring på orimliga villkor, till exempel i fråga om premiesättningen. Det finns med andra ord goda möjligheter att få frågan om skäligheten i premiesättningen prövad för de konsumenter som inte godtar den premiesättning som ett visst försäkringsbolags riskbedömning har lett fram till. Dessutom kan, på talan av Konsumentombudsmannen, Marknadsdomstolen förbjuda en näringsidkare att använda ett avtalsvillkor som med hänsyn till pris och övriga omständigheter är oskäligt mot konsumenten. Detta gäller även villkor i försäkringsavtal. Staten har sålunda lämnat åt de rättsvårdande instanserna att pröva om ett försäkringsbolag uppfyller lagens krav på god försäkringsstandard och skäliga avtalsvillkor mot konsumenter. Vid varje sådan prövning ankommer det förstås på försäkringsbolaget att motivera och akturiellt redovisa hur det kommit fram till en viss premiesättning. Det är en klok uppdelning. Att staten i förväg och utan ett vederhäftigt underlag skulle göra inskränkningar i privata företags prissättning av en viss produkt eller för en viss kundgrupp anser jag inte vara lämpligt. Mot denna bakgrund kan jag inte se att det finns något behov av ytterligare initiativ på just lagstiftningsområdet eller att det i övrigt behöver vidtas några åtgärder beträffande försäkringsbolagens verksamhet i detta avseende.
Fru talman! Jag tackar Mats Odell för svaret. Mats Odell och regeringen anser att om försäkringstagare är missnöjda med premiesättningen får de själva driva detta gentemot försäkringsbolagen. Detta är helt orimligt eftersom det i dagens lagstiftning inte finns någonting som hindrar försäkringsbolagen att chockhöja premierna med upp till 100 procent för dem som har betalningsanmärkningar. Därmed är detta en fråga för regering och riksdag att ta ställning till, och det är Mats Odell som är ansvarig för dessa frågor. Jag anser att det är helt orimligt att några av försäkringsbolagen, dock inte alla, chockhöjer försäkringspremierna för dem som har betalningsanmärkningar. Det är cirka en halv miljon människor i Sverige som har betalningsanmärkningar, och många av dem har fått kraftiga höjningar av sina försäkringspremier. Hur blir det större risk för brand eller vattenskada i ett hus om någon har en betalningsanmärkning? Hur blir det större risk för att krocka om någon har en betalningsanmärkning? Hur kan risken för att en tjuv gör inbrott hemma hos mig eller kanske hemma hos Mats Odell eller varför inte hos talmannen om någon av oss skulle ha en betalningsanmärkning? Låt mig nämna några exempel på hur orimligt detta är. Det finns exempel på dödsbon som har fått betalningsanmärkningar, och därmed har dödsboets villa fått en kraftigt höjd försäkringspremie. Tycker Mats Odell verkligen att detta är försäkringsmässigt motiverat? Det finns förståndshandikappade som har fått betalningsanmärkningar på grund av att den gode mannen som ska hjälpa dem att betala räkningar har slarvat. Därmed har de förståndshandikappade fått en betalningsanmärkning. Tycker Mats Odell verkligen att det är försäkringsmässigt motiverat att höja deras försäkringspremie? Det är över 100 000 människor som har drabbats av försenade utbetalningar från Försäkringskassan. Om de på grund av detta har fått en betalningsanmärkning kan de få en chockhöjning av kostnaderna för sina försäkringar. Tycker Mats Odell att detta är försäkringsmässigt motiverat? Detta är bara ett litet axplock av alla de exempel på orimligheter när det gäller detta som finns runt omkring i de lokala medierna. Fru talman! Mats Odell måste svara på frågan: Hur blir det en större risk för brand, vattenskada, trafikolycka eller inbrott om någon har en betalningsanmärkning? Fru talman! Jag hoppas att vi här i dag kan få en samsyn. Jag kan inte se att detta är en ideologisk fråga. Jag kan inte heller se att det borde vara en partiskiljande fråga. Det handlar om sunt bondförnuft. Så här får det bara inte gå till. Vi behandlar nu denna fråga i finansutskottet. Jag har i en motion föreslagit att betalningsanmärkningar inte får leda till högre försäkringspremier. Den 25 februari är det beslut i denna fråga här i riksdagen. Mats Odell kan i denna debatt ge finansutskottet lite vägledning. Jag begär inte att Mats Odell här i dag ska säga att detta sätt att sätta premier ska förbjudas. Men kan vi få ett besked om att Mats Odell anser att frågan bör ses över? Det är inte så mycket begärt. Det förpliktar inte till någonting. Om han säger att frågan ska ses över är jag mer än nöjd, och en halv miljon människor med betalningsanmärkningar kommer att tycka att vi folkvalda tar itu med denna fråga på ett bra sätt. Fru talman! Jag sträcker ut min hand till Mats Odell. Jag hoppas verkligen att jag får ett positivt besked åtminstone om att det vore rimligt att göra en översyn av denna fråga.
Fru talman! Jag uppskattar verkligen det engagemang som Hans Hoff har i denna fråga eftersom det är en viktig fråga. Lagstiftningen är dock så utformad att denna typ av frågor bör ställas till försäkringsbolagen. Är det rimligt att en betalningsanmärkning ökar risken för vattenskada eller brand? Det är en fråga som bör ställas till försäkringsbolagen. Jag skulle vilja ge ett konkret råd till alla som upplever en diskriminering i detta avseende. Det finns en mycket bra instans som heter Konsumenternas försäkringsbyrå. Jag har besökt dem. De har telefontid, och man kan gå dit och lägga fram detta. Man kan därmed också föra frågorna vidare till Konsumentombudsmannen som kan föra talan och ta upp dessa frågor. Lagstiftningen är gjord så att den ska stå på konsumentens sida. Då gäller det att använda de verktyg som finns till förfogande. Utgångspunkten för försäkringspremien är att den ska sättas efter just den risk som försäkringsbolaget tar. Beroende på vilket slags försäkring som ingår är det en mängd olika faktorer som bolaget ska ta in i sin riskbedömning. De kan vara av större eller mindre betydelse. Många är förvånade över att kön är en sådan faktor. Unga män har exempelvis väldigt hög premie för motorcykelförsäkring. Det finns många sådana faktorer som vägs in och som olika konsumenter kan känna att det finns anledning att ifrågasätta. Den möjligheten finns. Lagstiftningen är uppbyggd så. Är det oskäligt kan man få rättelse. Självklart kan försäkringsbolagen inte beakta faktorer som inte påverkar själva risken. I ett sådant fall kan det bli fråga om diskriminering eller oskälighet. Jag bortser inte från att det kan förekomma i de fall som Hans Hoff nämner. Ett avtalsvillkor kan då förbjudas om det är oskäligt med hänsyn till pris och övriga omständigheter mot konsumenten. Då kan Konsumentverket föra en sådan talan i Marknadsdomstolen. Som jag sade har alla försäkringsbolag skyldighet att erbjuda konsumenter försäkring - alla konsumenter. Det finns också bolag som inte väger in dessa faktorer. Då har vi en fri konkurrens. En sak som jag har tagit initiativ till är att vi ska försöka få en bredare folkbildning på detta område så att fler jämför priser och villkor. Det sätter press på försäkringsbolagen att faktiskt ta bort sådant som är oskäligt. De kommer annars att tömmas på försäkringstagare om de har oskäliga villkor. Jag tror ändå att den lagstiftning som vi har och de verktyg som finns till förfogande är en väldigt bra utgångspunkt för att vi ska kunna få bort oskälig prissättning också inom försäkringssektorn.
Fru talman! Det är precis som Mats Odell säger att jag har ett väldigt stort engagemang just i denna fråga eftersom jag tycker att det är orimligt, orättvist, osakligt och också oetiskt, skulle jag vilja säga, att människor kan drabbas av detta utan att det är en uppenbar risk för att de ska råka ut för brand, inbrott eller annat som bolagen ska värdera. Jag har ett sådant engagemang att jag faktiskt har fördjupat mig i frågan. Det är så, fru talman och Mats Odell, att såväl försäkringsrörelselagen som försäkringsavtalslagen, de båda lagar som reglerar försäkringsbolagens verksamhet, ger försäkringsbolagen möjlighet att öka premien för personer som har betalningsanmärkningar med upp till 100 procent. Det finns i dag utrymme för detta i lagstiftningen. Det här står alltså inte på något sätt i strid med den. Det är inte alls reglerat. Försäkringsbolagen hänvisar till ett statistiskt underlag som säger att människor med betalningsanmärkningar är överrepresenterade i bolagens kostnader. Dessa underlag är hemliga. Dem får inte den enskilde ta del av. Medierna får inte ta del av dem. Jag får inte ta del av dem. Hur ska en enskild människa kunna driva en process mot försäkringsbolagen, som regeringen har svarat och som Mats Odell upprepar här, när lagstiftningen ger försäkringsbolagen utrymme att göra så här och när dessutom de underlag som de hänvisar till är hemliga? Det är ju helt omöjligt för en människa att få rätt mot bolagen i ett sådant här fall. Ett av de större försäkringsbolagen i Sverige har inte infört detta. De tycker att det är en tvivelaktig grund att sätta premier utifrån. Det är alltså inte så att hela branschen har gjort detta, utan även inom branschen finns det en tveksamhet. Därmed är det också en politisk fråga. Det är vi, som har fått väljarnas förtroende att företräda dem här i riksdagen, som ytterst har den här frågan. Vi behandlar som sagt nu detta i finansutskottet. Vi har justering på tisdag. Skulle Mats Odell öppna för att man åtminstone borde kunna göra en översyn - inget förpliktande, inget ställningstagande i frågan men ändå ett uttalande om man kanske kunde titta på detta lite grann - är jag rätt övertygad om att även de borgerliga riksdagsledamöterna i finansutskottet skulle kunna tänka sig att ställa sig bakom detta. Det vet jag förstås inte, men det skulle öka möjligheterna för detta högst väsentligt. Sedan har vi själva kärnfrågan i detta, det som gör att jag har ett sådant engagemang och kanske även känner mig lite upprörd - jag hoppas att det inte är för tydligt. Det handlar om gode män som har i uppdrag att sköta ekonomi och betalningar åt människor som inte klarar detta. Om de brister i sitt uppdrag är det inte de gode männen som får betalningsanmärkningar utan människor som kanske är förståndshandikappade eller av annan anledning inte kan sköta sin ekonomi. Därmed riskerar de att få en chockhöjning av sina försäkringspremier. Det är en orimlighet. Det är också, enligt mitt sätt att se det, helt ologiskt att om jag får en betalningsanmärkning i dag skulle risken för att man gör inbrott eller att det skulle brinna hemma hos mig öka med 100 procent. Jag skulle alltså få en premiehöjning på 100 procent. Jag kan inte förstå kopplingen mellan betalningsanmärkningen och risken för brand eller risken att det kommer en tjuv. Jag tycker att Mats Odell åtminstone skulle kunna säga att vi borde kunna göra en översyn av frågan.

Fru talman! Det jag blir mest upprörd över i den här frågan är hur Mats Odell hanterar svaret. Hela tiden lyfter Mats Odell fram att det är viktigt att ha en försäkringslagstiftning som skyddar konsumenterna, men när det är uppenbart att denna försäkringslagstiftning inte skyddar konsumenterna i det här sammanhanget vill inte Mats Odell göra någonting. När är i så fall Mats Odell beredd att gå in och vidta åtgärder när det gäller denna typ av företag och denna typ av, vilket vi alla är överens om, konstiga företeelser? Vi kan säkert hitta många sammanhang där det finns väldigt goda skäl att höja premierna. För unga män som åker motorcykel, till exempel, finns det säkert skäl att ha ganska höga premier; det vet både Mats Odell och jag som har sysslat ganska mycket med transportpolitik. Men sedan finns alla de här fallen där det verkligen inte är motiverat. När det gäller betalningsanmärkningar finns det ingen försäkringsmässighet bakom detta. Det vet Mats Odell. Det är intressant: När den moderatledda regeringen har velat göra om socialförsäkringssystemen i ganska stor utsträckning har man pratat mycket om att föräldraförsäkringen måste bli mer försäkringsmässig. Det tror jag att också vi alla har stött. Här kan vi konstatera att det på den fria marknaden finns företeelser som absolut inte är försäkringsmässiga och absolut inte överensstämmer med intentionen att premien ska följa ens möjlighet att betala och det man försäkrar sig mot utan där bolagen hittar på egna regler. Då är Mats Odell inte beredd att göra någonting. När är Mats Odell i så fall beredd att vidta åtgärder för att få bort detta? Här ser vi tydligt att det finns ett problem i försäkringslagstiftningen. Här har Mats Odell möjlighet att agera i stället för att bara sitta ned och förklara att så här fungerar systemet och att vi ska vara glada att vi har ett sådant bra system. Man kan inte vara glad att man har ett sådant bra system när statsmakterna inte agerar där det uppenbarligen finns problem.
Fru talman! Det är många viktiga saker som kommer upp i den här diskussionen. Det är också viktigt att klargöra regelverket och de goda möjligheter som faktiskt finns att ta upp missförhållanden i prissättningen. Jag har pekat på dem och ska inte upprepa det. Det jag inte har sagt, och det är ett viktigt svar på något som Hans Hoff lyfte fram, är att om ett ärende kommer upp och blir prövat tas de här underlagen fram. Jag skulle rekommendera alla som känner sig felbehandlade på det här området att söka sig till de instanser som finns - jag har nämnt Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumentombudsmannen - och ta upp de här sakerna. Om de kommer upp kommer dessa underlag att tas fram. Jag tror att det är det absolut bästa, både för riksdagen och dess utskott och för regeringen, att vi har en fungerande ordning som innebär att det är de rättsvårdande instanserna som prövar om de lagar vi har ställt upp följs eller inte. Sedan tar Hans Hoff upp frågan om gode män. Det är en stor problematik, och den tror jag inte att vi löser den här vägen. Den rymmer många aspekter. Jag tror inte, Börje Vestlund, att regeringen ska gå in och intervenera i prissättningen vad gäller varor och tjänster. Det viktigaste här är att det finns en fungerande konkurrens, i detta fall på försäkringsmarknaden, kombinerad med den typ av skyddsregler som jag har nämnt. Det är viktigt att försäkringstagarna kan få skydd till ett rimligt pris och att försäkringsrörelsen kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Det blir ju försäkringsbolagen som i en sådan här process ska visa att personer med betalningsanmärkningar är en förhöjd risk. Det vore väl inte fel om detta blev prövat, Hans Hoff? Om ett försäkringsbolag skulle kunna visa att så är fallet och ge alla med betalningsanmärkning förhöjd premie blir ju frågan om det verkligen skulle anses godtyckligt eller strida mot lagens bestämmelser. Jag ser inte möjligheten att vi genom att ändra lagen kan förbättra detta. I stället ska vi använda de goda verktyg som redan i dag finns till förfogande.

Fru talman! Enligt dagens lagstiftning är det fullt möjligt för försäkringsbolagen, precis som jag tidigare har sagt och som Mats Odell sannolikt också vet, att chockhöja premierna med uppemot 100 procent för alla som har betalningsanmärkningar bara med motiveringen att man har en betalningsanmärkning. Mats Odell och regeringen anser att den som är missnöjd med detta ska driva det vidare, men det är klart att bolagen har rätten på sin sida. Frågan är om det är skäligt och om det är rimligt att försäkringsbolagen har den typen av möjligheter. Jag tycker inte det. Jag tycker att man borde kunna göra en översyn där man går igenom de olika kriterierna för att sätta premierna. Jag skulle vilja rekommendera Mats Odell att söka lite på nätet i dessa frågor. Man ser att lokaltidningar runt om i Sverige lyfter fram det ena mer konstiga fallet än det andra. Människor drabbas i hela Sverige, och det växer vecka för vecka. Jag tror att den här frågan kommer att återkomma till Mats Odell, kanske inte från min sida, men den kommer säkerligen att återkomma på många andra sätt till Mats Odell och regeringen. Jag hoppas att Mats Odell, som förhoppningsvis har ett inlägg till, kan öppna för att titta på det här. Det vore inte så dumt. Eller riksdagen kunde gå vidare och titta på frågan.

Fru talman! Jag tror att det i grund och botten handlar om att Mats Odell som vanligt inte vill göra någonting. Man är nöjd med tingens ordning och vill inte göra någonting. Man säger att man inte vill intervenera när det gäller prissättningen i försäkringsbolagen. Nej, det tror jag inte någon vill. Vad man däremot måste göra är att på olika sätt ingripa när priserna inte är skäliga och rimliga. Låt oss anta att någon säger så här: Vi måste ha högre premier för barnfamiljerna på grund av att de sliter sina bostäder mer. Det skulle vi aldrig kunna acceptera. Den typen av skillnader i premiesättning skulle vi inte acceptera. Men bara för att det är människor med betalningsanmärkning är man beredd att acceptera detta. Man tycker inte att det är en stor sak, utan då tar man fram sådant som att vi inte ska intervenera i prissättning, vi ska ha en sund och fungerande konkurrens. Jag vill påstå att i vissa sammanhang är det i försäkringsbranschen tveksamt om det är en sund och fungerande konkurrens, men det kan vi ta upp i en annan debatt. Att man absolut inte vill göra någonting är tydligt hos den här regeringen. Så fort man ser de riktigt stora problemen vill man inte göra någonting utan vill gömma sig. Då talar man om att det är viktigare med en fungerande marknad än att människor har rimliga villkor vid köp av varor och tjänster.
Fru talman! Det är alltid frestande att ta spännande dialoger med Börje Vestlund. Jag kan bara säga att sms-lånen var någonting som växte fram under den period då Börje Vestlunds parti hade mer att säga till om utan att det föranledde några större åtgärder. Det här är någonting som vi måste ta itu med. Den här världen blir mer och mer komplicerad. Det blir fler och fler möjligheter att hamna snett i ekonomin. Vi får större och större ansvar för vår ekonomi framöver, vilka vägval vi gör när vi sparar, när vi tar bolån och allt sådant. Därför är det oerhört viktigt att vi går till pudelns kärna, nämligen att det är så många som får betalningsanmärkningar. Det är det stora bekymret. Då handlar det om att se till att unga människor är rustade att kunna räkna på vad olika alternativ innebär. Det vore bra om vi kunde ena oss om att det är viktigt att man tidigt får lära sig att hantera sin ekonomi och att vi kunde få in det, så som nu sker i land efter land, naturligt redan i skolan. På arbetsplatser kunde man tillsammans med fackliga organisationer och andra ha en utbildning som gör att vi lär oss att tillvarata våra intressen i den alltmer komplicerade världen av erbjudanden som väller över oss från alla håll. Det tror jag är själva grunden för att vi ska kunna komma till rätta med detta. Det andra jag vill säga är: Ta upp de här fallen, gå till Konsumenternas försäkringsbyrå, anmäl uppenbara fall så att de blir prövade. Då tror jag att vi får stopp på detta. Det sätter fokus också på att det finns bolag som inte väger in detta. Välj mellan bolagen! Det är ett problem att alldeles för få tittar på alternativen, väljer och ser vad som kan fungera.